Fru ålderspresident! Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att återupprätta tryggheten samt förtroendet för polisen hos butiksägare. Butiksägare och andra företagare ska givetvis känna sig trygga i förvissningen om att de brott de anmäler hanteras av Polismyndigheten. Att utreda brott är en av Polismyndighetens kärnuppgifter, och den har stor betydelse för människors tilltro till rättssamhället. Det är därför viktigt att utredningar av brott prioriteras högt. Det budskapet har regeringen framfört till Polismyndigheten vid flera tillfällen. För att förbättra förutsättningarna för det brottsutredande arbetet beslutade regeringen för ett par veckor sedan om ett gemensamt uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdraget innebär att åklagare placeras hos Polismyndigheten för att under en tid bistå polisens utredare och förundersökningsledare i bland annat mängdbrottsärenden såsom butiksstölder. För att avlasta utredningsverksamheten ingår också i uppdraget att tillsätta särskilda utredningsgrupper som hanterar äldre ärenden. För att färre brott ska begås finns det ett behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan även hos andra aktörer, exempelvis företagare. Vi ska skapa bättre förutsättningar för det här arbetet. Regeringen har därför lanserat en satsning på brottsförebyggande arbete, och en nationell samordnare ska tillsättas. Även Brottsförebyggande rådets förebyggande verksamhet har förstärkts, och regeringen har avsatt medel för inrättandet av regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Sammantaget handlar det om ett extra tillskott på 40 miljoner kronor årligen till det brottsförebyggande arbetet. Jag tror att de åtgärder som regeringen nu vidtar kommer att bidra till en bättre utredningsverksamhet och ett ökat tryck på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i hela samhället, något som även kommer att gynna butiksägare.

Fru ålderspresident! Tack, ministern, för svaret! Varje år begås ungefär 2 miljoner stöldbrott i svenska butiker. Det totala värdet på det som stjäls är 4,6 miljarder kronor. Det är enorma summor som stjäls från våra butiker. Ungefär 2 procent av dessa brott anmäls. Det mesta upptäcks nämligen långt efter själva stöldtillfället. Då är det inte lönt att polisanmäla. Man behöver inte heller göra det för att få ut försäkringspengar. Bland dessa 2 procent är det ungefär tre av tio ärenden som leder till någon form av dom eller strafföreläggande. Polisen lägger i många fall ned ärendena om det inte är så att gärningsmannen i princip är tagen på bar gärning. Men även om gärningsmannen är tagen på bar gärning och det finns bildbevis via övervakningskameror, inte minst i livsmedelsbutiker, kan man konstatera att ungefär hälften av de fallen ändå läggs ned. Det finns olika skäl till det. Personen kan ha gjort sig skyldig till grövre brott; då tycker man inte att detta är värt att utreda. Straffvärdet är för lågt. Personen kanske är under 18 år. Väldigt ofta, enligt Svensk Handel i alla fall, skriver polisen av fallet med att gärningsmannen ej är funnen, trots att man har den skyldige gripen på plats. Fru ålderspresident! Sedan Anders Ygeman blev minister med ansvar för svensk polis har vi sett en oroväckande trend: Polisen lägger ned allt fler ärenden. Och, som om inte det var illa nog, bland det lilla antal personer som blir dömda är det ännu färre som betalar sina böter. 2 procent av brotten polisanmäls. Sju av tio ärenden leder inte till någon påföljd. Och bland det lilla antal som då blir kvar är det ungefär två av tio som betalar sina böter. Vore man matematiker skulle man kunna räkna fram det lilla antalet. Det är alltså en försvinnande liten del av alla de stöldbrott som begås i butiker som leder till att någon döms. Och av de få som döms är det få som faktiskt betalar eller står upp för vad de har gjort. Fru ålderspresident! Anders Ygeman kan som ansvarig minister inte på något sätt vara nöjd med detta. Jag har sett Anders Ygeman i opposition och vet att Anders Ygeman ofta har väldigt många synpunkter. Men sedan han blev ansvarig för svensk polis har det inte hänt mycket i positiv riktning, däremot väldigt mycket i negativ riktning. Hur vill ministern återupprätta förtroendet för svensk polis? Kanske skulle Socialdemokraterna ta något av förslagen från Moderaterna. Det handlar om att ge poliserna lite bättre betalt och att se till att de får fler kollegor. Det är förslag som vi moderater vill genomföra. Det är en del i att återupprätta förtroendet för svensk polis. Det handlar alltså om att de ska ges förutsättningar att kunna göra sitt jobb och få en skälig lön för det arbete de gör. Fru ålderspresident! Det är mycket möjligt att Anders Ygeman kommer att göra som han brukar: skylla på Beatrice Ask, som var minister tidigare, och försöka slippa undan sitt eget ansvar som minister med ansvar för svensk polis. Men låt oss se! Kanske kommer Anders Ygeman med några bra saker här. Jag hoppas åtminstone på det.
Fru ålderspresident! Jag vill börja med att tacka Edward Riedl för frågan. Jag har själv en bakgrund som arbetande i butik, så det här är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Låt mig också konstatera att vi är överens om att polisen ska ha bra och bättre arbetsvillkor och att det behövs fler poliser! Det är bra att vi kan komma överens om dessa fundamenta. Sedan tror jag att man ska dela upp det i två delar. Det behövs ett bättre brottsförebyggande arbete. Det handlar helt enkelt om att se till att stölderna inte äger rum över huvud taget. Det finns glädjande exempel och bra projekt där man kraftigt har minskat butiksstölderna både i Stockholm och i Göteborg. Det är bra. Vi ser också att det är ungefär dubbelt så många brott som klaras upp i den här kategorin som när det gäller brottsligheten i stort i samhället. Det är också positivt. Sedan behöver vi ökade åtgärder mot stöldligorna. Det är inte bara svenska medborgare som gör sig skyldiga till dessa brott. Det finns en grad av organiserade utländska stöldligor. Regeringen har bland annat infört idkrav på färjor, vilket gör det lättare för polisen att följa vilka utländska medborgare som är på väg till Sverige och att kunna vidta rätt insatser. Jag har personligen varit på plats i Georgien, där en del av stöldligorna har sitt ursprung. Det gäller framför allt stölder av kosmetika och kosmetiska produkter. Jag tror att det är ungefär 68 ton paket som går från Sverige till Georgien i det avseendet. Vi behöver åtgärder för att strypa möjligheten att transportera ut stöldgodset. Men framför allt har vi fått en georgisk polisman på den georgiska ambassaden i Stockholm, vilket gör att vi snabbt kan identifiera dessa personer, gripa dem och lagföra dem. Vi har numera ett mycket bättre samarbete med Georgien i det avseendet. Vi behöver utveckla vårt samarbete med ett par andra länder där vi ser motsvarande problem med en överrepresentation av stöldligor. Det stämmer, som Edward Riedl säger, att vi har ett problem med ett antal svenska medborgare som har ett stort antal böter som de inte betalar. Vi behöver en reform av det systemet. Om man har stora skulder - jag tror att det är i storleksordningen 400 individer som har mer än tio obetalda böter - blir man i praktiken immun mot ytterligare bötesstraff. Därför behövs det en reform av systemet, så att alla som gör sig skyldiga till brott får en verkningsfull påföljd.

Fru ålderspresident! Svensk Handels rapport är skrämmande läsning, inte minst utifrån det jag försökte beskriva. Det är en väldigt liten del av stöldbrotten i butik som anmäls, av det enkla skälet att man inte upptäcker brotten just när de begås. Det är ungefär 2 procent av de brott som begås i butik som polisanmäls, enligt Svensk Handel. Ministern får skaka på huvudet hur mycket han vill. Han kanske är bättre än Svensk Handel. Jag litar i alla fall på deras siffror när det gäller detta. Det är alltså en väldigt liten del. Och i den delen är det sju av tio ärenden som inte leder till någon påföljd av något slag. Och när det gäller den lilla, lilla del som blir kvar, fru ålderspresident, är det tre av tio som faktiskt betalar sina böter. Detta urholkar förtroendet för rättsstaten. Här ska staten vara stark och se till att människor kan lita på den när de faktiskt behöver den. Jag förstår den uppgivenhet man känner i många butiker. Man får inte den hjälp av samhället som man faktiskt har rätt att få. Detta är skrämmande läsning. Det som gör det än värre, fru ålderspresident, är att det har blivit sämre sedan Anders Ygeman blev minister med ansvar för svensk polis. Man lägger ned allt fler av dessa ärenden. De leder inte till någonting. Enligt Svensk Handel läggs ärenden ned trots att man har en gärningsman gripen på plats. Detta är en utveckling som Anders Ygeman är ansvarig för. Jag vet att han tycker att det är jättejobbigt att vara ansvarig och att stå till svars för det som är hans ansvarsområde. Helst av allt vill han skylla på tidigare justitieminister. Men det går inte, för detta är en utveckling som har skett under Anders Ygemans tid som inrikesminister och ansvarig för svensk polis. Fru ålderspresident! Det finns saker att göra. Vi moderater har föreslagit 2 000 fler poliser. Då får poliserna fler kollegor och bättre möjligheter att utreda de grövre brotten. De kan se till att få ordning och reda men också se till att den här typen av mängdbrott, som långsiktigt riskerar att urholka förtroendet för rättsstaten, kan hanteras och hinnas med. Får man fler kollegor inom svensk polis är det möjligt. Dessutom är det så att svensk polis gör ett mycket bra jobb och förtjänar bättre och högre löner, vilket är möjligt med Moderaternas förslag. Det handlar i snitt om ungefär 2 000 kronor per polis. Det är bra förslag, och Anders Ygeman skulle kunna säga att detta är något som vi kan genomföra. Då skulle vi få bättre möjligheter att komma till rätta med det. Men Anders Ygeman säger inte det, fru ålderspresident. Det tycker jag är synd, för det behövs fler poliser och bättre betalda poliser om vi ska kunna vända den mycket negativa utvecklingen och återupprätta förtroendet för den svenska rättsstaten när det gäller den här typen av mängdbrottslighet.
Fru ålderspresident! Jag vet inte om Edward Riedl har förskrivna inlägg i den här debatten. Det är i så fall ovanligt för Edward Riedl. För det första tycker jag att det är bra förslag, både att förbättra arbetsvillkoren för polisen och att få fler poliser. Det har jag uttryckt i mitt förra svar, och det gäller fortfarande. För det andra förstår jag faktiskt inte varför Edward Riedl en andra gång tjatar om att jag skulle skylla på Moderaterna eller Beatrice Ask. Jag har inte ens nämnt dem. Däremot har Edward Riedl två gånger konstaterat detta. Nog om det. Jag tror tyvärr att även om vi får fler poliser på plats, vilket vi är på väg att få, även om vi satsar mer pengar på polisen, vilket vi gör, och även om vi kan förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för polisen, vilket vi gör, så behövs det ytterligare åtgärder mot den här typen av brottslighet. Det räcker tyvärr inte med dessa åtgärder. Vad vi behöver är smartare påföljder, bättre underrättelsearbete, bättre internationellt samarbete kring stöldligorna och ett bättre brottsförebyggande arbete. Där är det faktiskt glädjande - även om det inte är min förtjänst, fast det sker under min regeringstid - att polisen både i Göteborg och i Stockholm har ett bra brottsförebyggande arbete. Man har lyckats med att kraftigt minska antalet butiksstölder och frigjort poliser för att öka tryggheten i dessa centrum. Numera prövas också i Göteborg möjligheten att utreda den här brottstypen på distans på så sätt att polisen via telekommunikationslösningar, alltså videokonferens, kan göra nödvändiga förhör i de här frågorna. Det gör det betydligt lättare för dem som griper butikstjuvarna, eftersom det sparar tid, och det sparar också mycket viktig tid för polisen som de i stället kan använda för att vara synliga, brottsförebyggande och aktiva. Detta kommer att rullas ut på fler ställen. Jag nämner det internationella samarbetet, därför att vi har ett antal internationella stöldligor som opererar i Sverige. Dem måste vi slå ut genom underrättelsearbete och genom samarbete med andra länder. Där finns det mycket kvar att göra. Vi behöver även en reform av påföljdssystemet, precis som jag gav uttryck för i mitt tidigare inlägg.

Fru ålderspresident! Mitt inlägg blir ganska kort, och min fråga är egentligen: Varför läggs det ned fler ärenden sedan Anders Ygeman tog över som inrikesminister och blev ansvarig för svensk polis? Varför läggs det ned fler ärenden trots att vi har en mycket, mycket negativ utveckling på det här området? Varför betalar så få sina böter? Om man nu faktiskt har fått fast den som har begått brottet, dömt personen i fråga och gett personen böter och personen sedan inte betalar, då urholkas förtroendet för rättsstaten. Detta, fru ålderspresident, vill jag gärna att inrikesministern svarar på. Varför läggs det ned fler ärenden sedan han tog över som ansvarig minister, om han nu tycker att det här är ett så viktigt område som han gav uttryck för från början? Jag tycker att det är bra att inrikesministern lyfter fram att man jobbar med de utländska stöldligorna och får ett bättre samarbete med de länder varifrån de här ligorna kommer. Det var ett arbete som påbörjades tidigare. Dessa internationella brottsligor flyttar sina baser och kommer från olika länder, och det är givetvis ett arbete som ständigt måste pågå. Framför allt blev jag väldigt glad, fru ålderspresident, när inrikesministern sa att han tycker att Moderaternas förslag om fler poliser och bättre betalda poliser är bra. Som jag har förstått det är inrikesministern en del av regeringen, och förhoppningsvis har han en viss påverkan på regeringens politik. Då väntar jag på den här typen av förslag. Det är ju snart dags att lägga fram förslag igen, så då ser jag med tillförsikt fram emot att vi får en betydligt mer förstärkt budget till svensk polis.
Fru ålderspresident! Edward Riedl behöver inte vänta - vi har ju lagt budgeten på riksdagens bord. Det är 2 miljarder mer till polisen, och vi har redan fått avtal mellan polisfack och Polismyndigheten där man premierar arbete i yttre tjänst, något som jag tror att Edward Riedl välkomnar. Jag tror inte att Edward Riedl vill att vi i riksdagen ska sätta löner vare sig för poliser eller för någon annan yrkesgrupp, utan det ska göras av arbetsmarknadens parter. Edward Riedl ställer två frågor till mig. Den ena är: Varför läggs fler ärenden ned? Det är svårt att veta, men jag skulle gissa på att det beror på att polisens kontaktcenter nu snabbare kan utreda ärendena. Många ärenden som kommer in till polisen är av den beskaffenheten att de inte går att utreda, och då ska de läggas ned direkt. Varför? Jo, för att de polisresurser som vi har ska satsas på de ärenden som kan utredas. Om vi inte gör det slösar vi polisresurser och samhällsresurser. Det gäller även att åklagaren måste vara modig och säga: Här kan vi nå framgång, så här ska det utredas. Men här kan vi inte nå framgång, så här ska det inte utredas. Med detta sagt ska jag självklart säga att när det finns bevis, vilket Edward Riedl gav uttryck för i sitt inlägg, ska det naturligtvis utredas. Har man bildbevis och en misstänkt finns det ju utredningsuppslag. Men genom att lägga ned ärenden där det saknas utredningsuppslag kan vi frigöra resurser för att kunna utreda fler av de ärenden där det finns bevisuppslag. Den andra frågan var: Varför betalar så få sina böter? Jag tror att vi har fått ett antal människor som har byggt upp så stora bötesskulder att de är bötesimmuna. Det beror på, tror jag, att vårt system är uppbyggt efter sådana som Edward Riedl och mig, som betalar våra böter och gör rätt för oss, och inte efter vanekriminella. Därför behöver vi reformera det systemet.